Fru talman! Mikael Strandman har frågat mig om samordningsnummer. Han undrar bland annat om de problem som rapporterats kring samordningsnummer inte kräver skyndsamma åtgärder samt varför inte en större informations och utbildningsinsats har gjorts för att förklara och upplysa om vad ett samordningsnummer är. Det är uppenbart att kunskapen om samordningsnummer är mycket låg i samhället och att den behöver bli bättre. Regeringen beslutade därför redan 2017 om ett uppdrag till Skatteverket att bland annat vidta åtgärder för att förbättra kunskapen om samordningsnumren hos olika aktörer och hos enskilda. Inom ramen för detta uppdrag har Skatteverket bland annat inhämtat och tagit del av andra myndigheters och organisationers erfarenheter av samordningsnummer. Flera åtgärder vidtogs även av Skatteverket för att förbättra och utöka den information som myndigheten själv tillhandahåller om samordningsnummer. Skatteverket har också haft flera nätverksmöten tillsammans med andra myndigheter där gemensamma frågor om samordningsnummer har diskuterats, och insatser har genomförts för att förbättra dagens hantering av numren. Den debatt som har varit om samordningsnummer den senaste tiden visar dock att det fortfarande finns skäl att klargöra vad ett samordningsnummer är och vad det inte är. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Ett samordningsnummer kan tilldelas efter begäran av en myndighet om den myndigheten i sin verksamhet behöver ett nummer för att undvika personförväxling eller för att utbyta information om personen med andra myndigheter eller organisationer. Ett samordningsnummer ger inte några rättigheter eller förmåner i sig. Det är inte samordningsnumret som berättigar till utbetalningar från välfärdssystemen eller ger rätt till hälso och sjukvård i Sverige. Samordningsnumret är inte ett arbetstillstånd och ger inte heller rätt att resa in i Sverige eller att vistas här. Ett samordningsnummer är dessutom inte tillräckligt för att någon ska kunna öppna ett bankkonto. Samordningsnummer fyller däremot en viktig funktion genom att bland annat tillgodose myndigheters behov av en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige men som ändå behöver registreras. Systemet med samordningsnummer har dock brister i dag, och regeringen har tillsatt en utredning som ska göra en större översyn av systemet. Men åtgärder behöver också vidtas tidigare än så. Regeringen har därför nyligen remitterat en promemoria med förslag som syftar till att skärpa systemet med samordningsnummer. Det handlar bland annat om att personer med samordningsnummer ska kunna avregistreras automatiskt efter fem år om ett fortsatt behov av numret inte har anmälts. En enskild som anmäler ett fortsatt behov kan då behöva inställa sig personligen. Samtliga personer som tilldelats samordningsnummer före 2016 ska enligt förslaget avregistreras vid utgången av 2021, om inte en myndighet eller den enskilde har anmält att det finns ett fortsatt behov av numret. Avregistrering ska även kunna ske när det finns särskilda skäl för det, till exempel om en person har tilldelats ett nummer på felaktiga grunder. Vidare införs krav på att aktuell kontaktadress till den enskilde ska anmälas till Skatteverket. De förslag som nu har remitterats innebär sammantaget en omstart av hela systemet med samordningsnummer. Omstarten görs på ett ordnat sätt med hänsyn till behovet av att undvika personförväxlingar och att behålla historisk information.

Fru talman! Tack för svaren, finansministern! De visar dock att regeringen inte har en ärlig vilja att komma till rätta med de stora problem som det nonchalanta utfärdandet av samordningsnummer ger upphov till. Samordningsnummer tillkom för att svenska myndigheter skulle kunna hantera utländska medborgare i sina system. Så länge det användes för att utländska medborgare skulle kunna fullgöra sina skyldigheter mot staten var kanske kravet på identitet inte särskilt viktigt. Det handlade ju om att de utländska medborgarna skulle kunna betala skatt och så vidare. Men i samma stund som innehavaren av samordningsnumret kunde börja använda det för att via andra intyg tillgodogöra sig välfärdstjänster blev kravet på en säker identifikation och en unik identitet jätteviktigt. Finansministern säger i sitt svar att samordningsnummer i sig inte ger rätt till välfärdsförmåner och andra rättigheter. Ingen har påstått något annat. Precis som med personnummer krävs det andra typer av intyg för att få ta del av välfärdsförmånerna. Det är alltså ett ganska konstigt uttalande. Ett personnummer ger inte tillgång till exempelvis sjukersättning eller arbetslöshetsersättning. Det måste alltid kombineras med någon annan form av intyg. På samma sätt är det med samordningsnummer. Sverige har i dag stora problem med ett parallellsamhälle. Utländska medborgare utnyttjas under slavliknande förhållanden, seriösa företag som följer lagar och regler konkurreras ut och dessutom sker enorma välfärdsbedrägerier, som är en av orsakerna till att de som verkligen behöver samhällets stöd inte får det. Samordningsnummer är en viktig komponent i den kedja som har lett till att parallellsamhället har skapats. Samordningsnummer är ett grundfundament för det. Det första man måste göra för att komma till rätta med detta Skuggsverige och dessa välfärdsbedrägerier är att fastställa en unik och säker identitet på de människor som befinner sig i och verkar i landet. Det måste ske genom personlig inställelse, legitimation och biometriska data. Givetvis måste även resten av länkarna i kedjan styras upp. Till exempel måste myndigheter kunna meddela varandra när felaktigheter upptäcks. Myndigheterna måste kunna följa upp intyg av olika slag, till exempel för att se att det verkligen finns en riktig anställning bakom anställningsintyget, att det inte är fejkat. När en arbetsgivare i dag ansöker om någon form av anställningsstöd hos Arbetsförmedlingen kollar Arbetsförmedlingen inte ens att det finns ett årsbokslut hos företaget, att det verkligen finns en verksamhet. Alla delar i kedjan måste styras upp. Den så kallade omstart som finansministern talar om kommer enligt polisen, företrädare för Skatteverket och andra experter inte att ge annat än marginella effekter. Större delen av samordningsnumren utfärdas nämligen inte på grund av att en enskild person kontaktar Skatteverket för att få ett samordningsnummer. Beställning av samordningsnummer görs i stället av arbetsgivare som säger att man har anställt en person som man ska betala ut lön till och att man därför begär ett samordningsnummer av Skatteverket. Även andra myndigheter är med och skapar de här samordningsnumren.
Fru talman! Skulle man via samordningsnumren helt kunna stoppa att människor utnyttjas under slavliknande förhållanden eller välfärdsbedrägerierna borde systemet naturligtvis avskaffas omedelbart. Det är dock inte min bedömning. Mycket av den brottslighet som vi ser i dag beror inte på samordningsnummer. Det är helt andra saker som ligger bakom. Väldigt mycket av den brottslighet och det utnyttjande som vi ser i dag skulle fortsätta även om vi inte hade samordningsnummer. Bedömningen är att de välfärdsbedrägerier som har sin grund i att personer har samordningsnummer är försumbara, enligt Delegationen för korrekta utbetalningar. Det kan bekräftas av de uppgifter som riksdagens utredningstjänst har tagit fram om att Försäkringskassan betalar ut 56 miljoner kronor till personer med samordningsnummer. Vi får alltså anta att det mesta är korrekta utbetalningar. I relation till andra bedrägerier när det gäller välfärdssystemen kan det alltså inte röra sig om annat än en marginell företeelse. Att kräva personlig inställelse för att få samordningsnummer skulle göra det komplicerat för många myndigheter, eftersom en inte oväsentlig andel av samordningsnumren ges till personer som inte befinner sig i Sverige, som aldrig har befunnit sig i Sverige och som inte heller har för avsikt att befinna sig i Sverige. Man kan ändå behöva ha kontakt med svenska myndigheter. Det är myndigheters behov av samordningsnummer som styr vem som behöver ett sådant. Med det förslag på omstart av systemet som regeringen har föreslagit kommer en majoritet av de samordningsnummer som i dag finns att löpande raderas från systemet. Det blir en tydlig förändring från hur det är i dag när samordningsnummer är eviga och Skatteverket inte har möjlighet att radera dem om man upptäcker felaktigheter. Det är konstigt att det har kunnat vara på det sättet.
Fru talman! Återigen: Samordningsnumren i sig är inte det enda som måste rättas till, utan det behöver även alla andra kedjor i systemet. Vi ska dock ha klart för oss att det har delats ut 900 000 samordningsnummer sedan millennieskiftet. Man räknar med att vid 45 procent av dessa har man inte en säkert fastställd identitet. Jag tycker att det är lite absurt att vi ska stå här i kammaren och debattera huruvida folkbokföring ska ske och att landet ska kunna veta vilka personer som är här och får utnyttja systemet. Det ska vara korrekt. Detta borde inte vara föremål för debatt här, utan det är en administrativ teknikalitet som egentligen bara borde fungera. Här låter det nästan som om vi diskuterar huruvida det är viktigt eller inte att vi kan fastställa vilka personerna i Sverige är och om de har en eller flera identiteter. Flera experter, företrädare för såväl polisen som Skatteverket och andra, säger att den omstart som ni gör inte kommer att få annat än marginella effekter. Det som dessa experter säger behöver göras kan delas upp i tre steg. Först och främst måste vi kunna fastställa identiteten och se till att det är en unik identitet, att inte en person kan ha tio olika identiteter. Sedan måste naturligtvis även myndigheterna kunna prata med varandra när de upptäcker ett fel hos någon person. Det får de inte göra i dag på grund av sekretessen, vilket de kriminella utnyttjar. Slutligen måste myndigheterna även följa upp och göra efterkontroller. Om ett företag exempelvis ansöker om anställningsstöd för en person måste man göra en efterkontroll för att se att det verkligen handlar om en riktig anställning och inte en fejkad sådan. Det som möjliggör allt detta, hela parallellsamhället och det Skuggsverige som vi har, är den nonchalanta inställningen att dela ut samordningsnummer utan att kräva personlig inställelse eller att personen uppvisar giltig identitetshandling och att man inte har biometriska data. Min fråga till finansministern är: Kommer ni att göra en plan för hur ni på sikt ska komma till rätta med detta? Jag förstår att man inte kan göra det här över en kort tidsperiod eftersom det handlar om så många nummer, men man måste ändå börja planera för hur man ska få ordning på svensk folkbokföring.
Fru talman! Det här var mer än lovligt förvirrat. Mikael Strandman tycks ha uppfattningen att alla som har samordningsnummer befinner sig i Sverige. Så är det inte. Han säger att vi behöver folkbokföring och ha register över vilka som befinner sig här. Hela idén med samordningsnummer är att de ges till personer som inte befinner sig långvarigt i Sverige. Bor man i Sverige är man folkbokförd och då har man personnummer. Har man ett samordningsnummer är man inte stadigvarande i Sverige. Det är omöjligt. Är man stadigvarande i Sverige och bor här är man folkbokförd och har ett personnummer. Det finns visserligen brister i folkbokföringen, och den behöver stramas upp. Regeringen har varit tydlig med det gentemot Skatteverket och gett dem nya verktyg och nya resurser för att folkbokföringen ska bli bättre. Det är viktigt att människor är korrekt folkbokförda och att man har koll på vilka som befinner sig i landet. Oj, vad konstigt att det finns människor med ostyrkt identitet som har ett samordningsnummer! Det är inte så konstigt om man vet varför det förhåller sig så. Det är ju för att polisen behöver ha koll på personer som kan befinna sig i Sverige eller är misstänkta för brott i Sverige men där man inte har styrkt identiteten. Anledningen till att vi har samordningsnummer med ostyrkt identitet är alltså för att underlätta polisens arbete, till exempel när en person är misstänkt för ett brott i Sverige eller sitter häktad i Sverige. Om personer med samordningsnummer har ostyrkt identitet framgår detta mycket tydligt i registren, så att de inte riskerar att sammanväxlas med personer som har samordningsnummer som är styrkta. Att man behöver ha bättre koll på vilka som får anställningsstöd kan jag till fullo hålla med om. Det har dock ingenting med frågan om samordningsnummer att göra. Jag tror verkligen inte att vi ska vara naiva. Det låter som om Mikael Strandman menar att om vi stramar upp systemet med samordningsnummer kommer vi att kunna bekämpa skuggsamhället i Sverige. Det är viktigt att ha ordning och reda på samordningsnummer på ett annat sätt än vad vi har i dag, men vi ska inte tro att detta kommer att lösa problemet med skuggsamhället. Där behövs helt andra resurser, såsom bättre kontroll, bättre samarbete mellan myndigheter och ökade resurser till hela rättskedjan. Regeringen arbetar precis med detta.
Fru talman! Om samordningsnummer kan användas för att tillskansa sig olika välfärdstjänster måste finansministern ändå vara överens med mig om att det är viktigt att det går att fastställa identiteten på personen i fråga. En person ska heller inte kunna tillskansa sig tio olika identiteter. Våra system är inte tänkta att hantera en sådan situation. Visst förstår jag att en hel del av dessa samordningsnummer gäller personer som inte befinner sig i Sverige. Men när det gäller de som verkar i Sverige och kan utnyttja välfärdsförmåner och liknande måste vi ändå kunna veta vilka de är och att de har rätt till det här. Jag håller med om att det finns en massa andra saker som vi också behöver styra upp. Exempelvis måste vi, som jag sa tidigare, lätta på sekretessen mellan myndigheter. När en felaktighet uppstår måste de kunna larma till en annan myndighet. Man måste också kunna kontrollera mycket mer noggrant att det verkligen finns riktiga företag bakom anställningarna när företag ansöker om olika former av anställningsstöd. Om man inte styr upp att det finns en säker identitet på dem som verkar i Sverige kan vi nog inte lösa de andra delarna i kedjan.

Fru talman! Självklart ska vi ha identitet på dem som har samordningsnummer, om det inte handlar om ett samordningsnummer där polisen eller andra myndigheter behöver det i exempelvis brottsbekämpande syfte. Därför har myndigheter skyldighet att kontrollera identitet på personer som man begär samordningsnummer till. Denna kontroll behöver uppenbarligen skärpas hos vissa myndigheter. Däremot låter det återigen på Mikael Strandman som om samordningsnummer ger rättigheter till välfärdstjänster. De ger inga som helst rättigheter till några välfärdstjänster. Alla myndigheter som exempelvis ger sjukvård, eller Försäkringskassan som betalar ut olika stöd, har naturligtvis en skyldighet att ha koll på om personerna har rätt till att få dem, oavsett om de har samordningsnummer eller personnummer. Det är inte så att alla människor som har personnummer också har rätt till välfärdstjänster eller olika former av stöd eller bidrag. Det är naturligtvis oacceptabelt om personer har flera olika identiteter. Därför har Skatteverket infört en ny applikation i sina datasystem så att man inte ska kunna använda samma identitetshandlingar för att få ut flera olika samordningsnummer. Därutöver behöver polisen fortsätta sitt intensiva arbete för att bekämpa olika former av brottslighet, inklusive att personer befinner sig illegalt i Sverige.